Herr talman! Jag vill vid det här tillfället visa att det är orättfärdigt att Helsingborgs museum inte får statsbidrag. Jag har en del argument för att museet bör få bidrag från staten. Museet hade 245 000 besökare under 1986, därav ca 27 000 skolelever från Malmöhus län. Det anordnades 17 regionala vandringsutställningar, som visades på 141 platser i Skåne. På Stadsmuseet, Vikingsbergs konstmuseum och Fredriksdals friluftsmuseum anordnades 22 tillfälliga utställningar, och på Stadsmuseet öppnades en ny basutställning om Helsingborgs historia och Helsingborgsbygdens förhistoria. Vidare anordnade museet flera allmänkulturella program, undervisningsverksamheten ökades avsevärt, och där fanns en samordning för hela landskapet. Inom kulturminnesvårdens område expedierades 25 ärenden, och 3 bevarandeprogram utarbetades för olika delar av kommunen. Helsingborgs museum består av fem fasta enheter, i Stadsmuseets huvudbyggnad finns basutställningar om Helsingborgsbygdens förhistoria och Helsingborgs historia samt en sal för tillfälliga utställningar. I en byggnad på gården finns naturhistoriska samlingar och en basutställning om livets utveckling. På Fredriksdals friluftsmuseum med herrgård och herrgårdspark finns några skånska allmogebyggnader och stadskvarter från Helsingborgs gamla stadskärna samt en omfattande botanisk trädgård med Skånes vegetation och flora som främsta verksamhetsfält. På området finns också Fredriksdals friluftsteater, som färdigställdes 1927 och som förebild har franska trädgårdsteatrar från 1700-talet. Denna teater är fortfarande i utomordentligt gott skick. På Vikingsbergs konstmuseum finns i bottenvåningen en representativ samling av utländskt och svenskt måleri och i övervåningen fyra rum för tillfälliga utställningar. I museet ingår vidare Kärnan, som är en tornborg från 1300-talet, och Pålsjö vattenkvarn från 1800-talet. När man talar om Helsingborgs museum 123 Prot. 1986/87:100 syftar man alltså inte på någon enskild byggnad utan snarare på ett 2 april 1987 organisatoriskt begrepp och en rikt förgrenad verksamhet. Aa bom + z Jag vill här också visa hur Helsingborgs museums verksamhet är att betrakta som regional. I vissa avseenden täcker den hela Skåne, i andra avseenden är den däremot begränsad till västra Skåne. Den botaniska trädgården på Fredriksdal är unik för Sverige och utgör ett betydande centrum för studiet av Skånes flora, vegetation och artskydd. Tillsammans med de systematiska, växtgenetiska och växtbiologiska anläggningarna utnyttjas den intensivt av skolor i hela Skåne. Genom det internationella fröutbytet upprätthåller trädgården kontinuerliga internationella kontakter. Ett viktigt komplement till den landskapsbotaniska trädgården är en gammaldags fruktträdgård, som tidigare utgjort en betydande del av en till Fredriksdal hörande handelsträdgård. Den har föryngrats på ett sådant sätt att den nu innehåller prover på så gott som samtliga fruktsorter som förut varit vanliga i Skåne. Detta har skett i samarbete med Nordiska genbanken, och syftet är att för framtiden bevara det lokala fruktsortimentet. Museet har stora samlingar av nutida konst och konsthantverk från Skåne. På grund av platsbrist kan de dock ännu inte visas permanent. En jurybedömd utställning av skånskt konsthantverk anordnas regelbundet sedan 1967. Medarrangör är Helsingborgs konstförening. Herrgården på Fredriksdal, uppförd 1787 och ombyggd på 1820-talet, är en god representant för äldre skånsk herrgårdskultur. Efter skiftande öden blev den under 1960-talet inredd med tidstypiska möbler och utgör nu en god illustration till vilka smakriktningar som rådde i Skånes högreståndsmiljöer under Gustaf III:s resp. Karl XIV Johans tid. Av de museets verksamheter som mer begränsas till nordvästra Skåne kan man peka på allmogekulturen. Den speglar den etnologiska delen av friluftsmuseet på Fredriksdal, med äldre byggnadsskick och bostadsförhållanden bland allmogen i nordvästra Skåne. Samlingen strävar efter att åskådliggöra hur ”naturvuxen” den äldre allmogebebyggelsen var och efter att belysa skillnaden mellan skogsbygd och slättbygd inom det aktuella området. Den pedagogiska verksamheten är omfattande och leds av en museilektor. Där finns också ett samarbete med hela Skåne och ibland även utanför Skåne. Regionala vandringsutställningar produceras sedan 1978 i ett omfattande samarbete med vitt skilda föreningar och organisationer och länsmyndigheter. Som framgått av det jag sagt är Helsingborgs museum ett av landets största kommunala museer med betydande regional verksamhet. Museet borde ha kommit i åtnjutande av statligt stöd när det nuvarande systemet för statsbidrag till regional verksamhet trädde i kraft budgetåret 1977/78. Detta framfördes också som ett starkt önskemål i den särskilda utredningen om kulturförhållandena i Skåne som gjordes 1972 till 1976, men Helsingborgs museum ställdes utanför gällande bidragsbestämmelser och så har det förblivit. Detta är djupt otillfredsställande särskilt som nordvästra Skåne är helt skilt från såväl Lund—-Malmö-regionen som Kristianstadsregionen. 124 Regionen har sedan länge sitt självklara centrum i Helsingborg, inte minst i kulturellt avseende. Med det anförda hoppas jag att man i framtiden blir generösare mot — Prot. 1986/87:100 Helsingborgs museum i bidragshänseende. 2 april 1987

Herr talman! Jag kommer att beröra reservationerna 17, 18, 19 och 20 i kulturutskottets betänkande. Vpk:s reservation 20 gäller upprättandet av ett kurdiskt kulturcentrum i Sverige. Det finns fler sätt att stödja kurdisk kultur än att inrätta kulturinstitut. Sverige lär vara föregångare när det gäller att anordna hemspråksundervisning i kurdiska. Man har tagit fram ordlistor och gett stöd för läromedelsproduktion. Dessutom bedrivs hemspråkslärarutbildning i kurdiska på Lärarhögskolan i Stockholm. Det finns andra språk som är i motsvarande situation och där man följaktligen kunde kräva kulturcentrum, om kravet på ett kurdiskt kulturcentrum skulle tillmötesgås. Dessutom bör man komma ihåg att när den invandrarpolitiska propositionen förra året antogs av riksdagen, antogs också principen att föreningarna skulle stödjas, men att dessa själva skulle använda sina medel utan detaljstyrning från samhället. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 20 och bifall till utskottets hemställan. Vpk har vidare i reservation 17 föreslagit inrättande av ett invandrarcentrum i Botkyrka kommun. Utskottet har behandlat frågan tidigare, senast förra året, och konstaterade då att det är angeläget att invandrarnas kultur och samhällsförhållanden dokumenteras på ett mer systematiskt sätt. Man hänvisade till kulturrådets rapport om centrala museer. Rapporten är nu klar, och i denna föreslås att ett utvecklingsprojekt startas där bl.a. invandrarnas organisationer kommer att medverka. Nordiska museet föreslås som basmuseum avseende dokumentation av invandrarnas och de etniska gruppernas kulturer. Frågan om ett invandrarcentrum är aktuell i Botkyrka kommun, och det finns flera andra aspekter utöver invandrarmuseet som är av intresse i sammanhanget. Eftersom riksdagen senare kommer att behandla propositionen om de centrala museernas uppgifter bör frågan tas upp i det sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 17 och bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Till sist vill jag klargöra det socialdemokratiska ställningstagandet när det gäller vår reservation 18 angående Immigrantinstitutet. Immigrantinstitutet i Borås har under ett antal år beviljats medel för arkivoch dokumentationsverksamhet. Regeringen föreslår, efter en viss uppräkning, 212 000 kr. för detta ändamål i årets budgetproposition. De borgerliga och vpk föreslår en fördubbling av bidraget. Detta är förvånande i och med att Immigrantinstitutets verksamhet har varit och är föremål för kritik från olika håll. Det råder delade meningar om verksamheten. Jag skall inte beröra stridigheter som pågår beträffande Immigrantinstitutets medlemsorganisationer. Den debatten hör inte hit. Jag skall endast försöka bena upp vilken verksamhet de borgerliga och vpk vill bevilja bidrag till. 125 För det första bör man konstatera att Immigrantinstitutet inte nämndes i forskningspropositionen. För det andra har lokalfrågan, som också påstås tillhöra statens ansvarsområde, avfärdats av utskottet. Reservationerna gäller inte denna fråga, men jag vill framhålla att lokalfrågan, som är en kommunal angelägenhet, ofta används i argumentationen. För det tredje tas stödet till Immigrantinstitutets medlemsorganisationer, bl.a. Immigranternas riksförbund, ofta med i resonemanget. I en motion talas det om det centrala stödet för invandrarnas organisationer. Speciellt märkligt är stödet att avhjälpa institutets underskott. Man är således osäker om till vilket ändamål bidragen skall beviljas. Återstår så den föreslagna fördubblingen av anslaget till arkivoch dokumentationsverksamhet. De borgerliga och vpk förordar att Immigrantinstitutet i Borås skall få en ökning av sitt bidrag som ligger 200 000 kr. över regeringens förslag. Pengarna tas från kulturmedelsanslaget genom minskning av dispositionsposten. Det är beklagligt att vi har hamnat i denna situation. Socialdemokratin har hittills sett positivt på Immigrantinstitutets arbete för dokumentation och arkivering. Men det är en annan sak att fördubbla anslagen för expansion av verksamheten. Detta måste uppfattas som en prioritering av Immigrantinstitutet framför alla andra ändamål. Vi är under rådande förhållanden tveksamma till denna ökning. Till detta måste läggas att arkivutredningen senare kommer med sitt förslag, som kommer att behandlas av riksdagen. Det är bra att vpk kommer att tillåta fri röstning. Jag uppmanar de borgerliga partierna att följa den rekommendationen. Jag vill ställa en fråga till moderaternas, folkpartiets, centerpartiets och även vänsterpartiet kommunisternas representanter: Är ni säkra på att detta är det bästa sättet att ge stöd till invandrarnas verksamhet? Kan ni garantera det? Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 18.

Herr talman! Det har sina nackdelar att ha färdigskrivna tal. Då har man mindre förutsättningar att förändra sitt tal om debatten i kammaren så kräver. Jag sade tidigare att efter den omfattande diskussion som varit kring Immigrantinstitutet och som uppkommit den senaste tiden och resulterat i att riksdagens revisorer skall granska organisationen har vårt parti — uteslutande på grund av dessa omständigheter — beslutat att vi skall ha fri röstning. Däremot upplever vi faktiskt en viss olust när det gäller den uppsjö av anklagelser och den ryktesspridning som varit kring det tilltänkta anslaget till Immigrantinstitutet. Vi anser från vårt parti att det är viktigt att i detta sammanhang deklarera att vi bara kan ta hänsyn till sådana fakta som utgår från bevisbara överträdelser av den nuvarande lagstiftningen eller påpekanden från de rätt omfattande revisionsinstitutioner som finns i Sverige i dag. Vi fäster inget som helst avseende vid den omfattande ryktesspridning som varit. Dessutom: Vi är också angelägna om att deklarera att vårt stöd till en eventuell invandrarorganisation eller organisation över huvud taget inte är beroende av organisationens eventuella ideologiska eller politiska inställning i olika frågor. Vad gäller ett kurdiskt kulturcentrum: Skillnaden mellan den kurdiska minoriteten i Sverige och övriga minoriteter hänger samman med att kurderna är en folkgrupp som förföljs just på grund av att de inte tillerkänns rätten att ha ett eget språk och en egen kultur. De har alltså inte möjlighet att i sitt eget hemland utveckla de kulturella och språkliga aktiviteter som de är berättigade till. Därför är de i behov av ett kulturcentrum i Sverige i större utsträckning än andra minoriteter, och därför ansåg vi att ett kulturcentrum i Sverige kunde bidra konstruktivt till deras kulturella överlevnad. Ett sådant kulturcentrum finns också i Frankrike. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som vpk har avlämnat.
Herr talman! Jag skulle vilja erinra Erkki Tammenoksa om att det anslag vi föreslår trots allt ligger betydligt under det belopp som Immigrantinstitutet anhållit om. Beloppet medger inte något utrymme för expansion. Det är riktigt att vi inte vill blanda in hyran i diskussionen. Det må vara institutet obetaget att byta lokaler eller fortsätta att hyra sina nuvarande lokaler — det är inte någon statlig angelägenhet. Det är svårt att avgöra om dessa 250 000 kr. skulle vara den bästa satsningen på invandrarkultur, men institutet är det enda i sitt slag. Man ger ut en förnämlig tidskrift, tillhandahåller dokumentation och bibliotekstjänster. Det är fråga om institutets överlevnad. Vi skall inte fråga oss om detta är bäst, utan vi skall fråga oss om det är en önskvärd verksamhet. Vi anser att det är en i allo önskvärd verksamhet som Immigrantinstitutet bedriver.
Herr talman! För det första vill jag säga att vi socialdemokrater givetvis måste argumentera för vår reservation. För det andra vill jag säga att vi inte ifrågasätter Immigrantinstitutets verksamhet. Vi ifrågasätter emellertid den expansion som den föreslagna höjningen faktiskt innebär. Det gäller en utökning, en fördubbling av anslaget. Regeringen föreslår ett bidrag för dokumentation och arkivverksamhet. Vi anser att det under rådande förhållanden inte skall fördubblas.

Herr talman! Den här kvällens diskussion om kulturpolitiken och kulturbudgeten understryker mycket tydligt att den kulturpolitik som den socialdemokratiska regeringen fört och för är framgångsrik. Det riktas inga tunga angrepp mot den för försummelser och brister. Den politiken har förts som traditionell god socialdemokratisk politik, steg för steg och efter måttet av våra resurser. Den har också under ekonomiskt svåra tider varit både expansiv och konsekvent. Några få exempel får visa vad som faktiskt har skett. Vi har kunnat fullfölja och utveckla regionaliseringen. I år har vi det andra året i en treårsplan för att lyfta upp de regionensembler och regioninstitutioner som har det sämst förspänt. Jag syftar på länsteatrar och länsmuseer. Vi håller på att göra en förändring av regionmusiken. Vi har i år genom en beslutsam koncentration av de utvecklingsmedel som står till buds kunnat föreslå förbättringar, som nu blir riksdagens beslut, för konstnärerna. Jag syftar på visningsersättningen. Vi har tidigare sett till att författarna har fått möjlighet att förhandla om biblioteksersättningarna. Vi har med insatser för kulturverksamhet i skolan, förstärkning av svenskämnets ställning, medverkat till att ge åt vår skola en humanistisk karaktär, som den faktiskt har mått väl av och behöver. Vi har intresserat oss för kultur i arbetslivet. För att ta ett litet exempel kan jag nämna att vi med en kraftfull satsning på tyst teater, där men ger teaterföreställningar för döva, medverkat till att denna handikappgrupp har kunnat få en teaterverksamhet som inte bara och inte främst kan ses som en sysselsättning för dem som är döva utan som har kunnat hävda en egen konstnärlig och stark profil. Vi har dessutom, vilket inte återfinns inom utbildningsdepartementets område, genom en mycket konsekvent satsning på kulturlokaler medverkat till att kulturens förutsättningar runt om i landet på ett radikalt sätt har förbättrats. I söndags hade jag nöjet att vara bland mina nyktra bröder och systrar i Köping och återinviga IOGT-NTO-Forum i det gamla ordenshuset, en lysande lokal och fin teaterlokal för kulturlivet i Köping. Kulturmagasinen i Sundsvall, teaterhuset i Luleå, Folkets hus och teaterhuset i Umeå, lokalt, bibliotek och Folkets hus i Kungshamn på västkusten och konserthuset i Örebro — under perioden har det varit en mycket konsekvent och mycket kraftfull utbyggnad av kulturens lokaler, och det har faktiskt kulturlivet haft glädje av, både det professionella kulturlivet och amatörerna. Kommunerna har på sin kant varit beredda att ta ansvar. Biblioteken har faktiskt utvecklats. En nykommen utredning från kulturrådet visar att biblioteken både har ökat sitt öppethållande — 13 96 på tiotalet år är ganska bra i fråga om öppettimmar — och ökat sina inköp, och det byggs många nya bibliotekshus. Vi har alltså i dag en god struktur för ett aktivt kulturarbete. Också anslagsutvecklingen har under denna period varit positiv. Jag vill i det stycket knyta an till både det som Jan-Erik Wikström och det som Karl Boo tog upp. När Karl Boo säger att han avstår från siffror för att inte få en matematisk debatt, förstår jag honom. Hade jag satt mitt namn på en motion sådan som den centern lämnade i vintras, skulle jag också avstå från varje sifferdebatt, eftersom den var så illa underbyggd och så okunnig i det den redovisade. Den fäste inget avseende vid att massmediepolitiken, filmoch litteraturstödet och presstödet ingick som kulturkostnader 1980, som var jämförelseåret, att ungdomsoch nykterhetsorganisationernas stöd fanns under denna titel, osv. Om man är så lättsinnig i sitt umgänge med statistiken är det ju en fördel att man inte besvärar kammaren med siffror. Faktum är alltså att kulturanslagen har ökat. Jan-Erik Wikström har naturligtvis rätt i — jag medger det — att hans period som utbildningsminister på kulturområdet präglades av en ekonomisk expansion, väl förenad med ett ekonomiskt lättsinne, eftersom man inte brydde sig om att skaffa pengar att betala den expansionen. Det var ju då som budgetunderskottet sköt i höjden upp till mångmiljardbelopp. Vi har kunnat expandera kulturinsatserna samtidigt som vi har minskat detta budgetunderskott, men det har faktiskt varit ganska knepigt. Jag har t.o.m., med finansministerns benägna bistånd, lyckats betala den orgel i konserthuset i Stockholm som Jan-Erik Wikström lovade skulle komma. Och det var bra att den kom! Vi har hjälpts åt — en lovade, och en fick vara med och betala. Jag är glad att jag representerar en regering som tog ansvar för betalningen. Sponsringsfrågorna diskuteras med en viss energi. Sponsring kan aldrig ersätta en statlig insats. Sällan har detta så tydligt kommit till uttryck som just i dessa dagar, när vi runt om i landet möter svårigheter i samband med sponsring. I Malmö prövade man att ge konsthallen ett budgetutrymme som förutsatte sponsring. Får man då inga sponsorer sitter man där med skägget i brevlådan. Det är inte så lätt att få sponsorer som man kan tro. I Malmö har man insett att när man försöker kombinera sponsorinsatser med minskade anslag, blir kulturen ointressant. Näringslivet satsar på vinnare. Paradoxalt nog är det antagligen lättare att finna sponsorer i en socialdemokratisk regeringstid, eftersom de då har tilltro till kulturens expansionsutrymme. När man skall söka sponsorer till Drottningholmsteatern, konstaterar det företag som åtar sig att värva sponsorerna att det är så jobbigt att man måste ha 33 1/3 26 i provision för besväret. Det säger en del om att sponsringen inte är fullt så enkel som man har gjort gällande. När miljonären deponerar en tavla på ett av våra stora museer och blir vederbörligen avtackad och sedan efter något år ångrar sig och tavlan löses in för det belopp han har köpt den för, skriver han ett gåvobrev på den värdestegring som han beräknar är hans insats. Där får vi en närmast komisk illustration till en del av sponsordebattens sidospår. Coca Cola-utställningen på Nationalmuseum får naturligtvis Nationalmuseum och statens konstmuseers styrelse ta ansvar för. Faktum är att man i fjol fick ett extra anslag för inköp. Man kan inte sätta en relation mellan misshandel av Nationalmuseum och utställningsanordnandet. Men låt mig ändå i det stycket säga att den utställningen gläder mig i ett avseende. Den har nämligen visat att integritetsproblemen när det gäller den typen av utställningar faktiskt existerar. Redan det faktum att man tar upp den debatten och mycket noga tar ställning när det gäller de integritetsproblem som faktiskt kan uppkomma tycker jag har ett värde i sig. Av det skälet beklagar jag alltså inte att utställningen kom till. Margareta Mörck och Ingrid Sundberg tar upp frågan om Helsingborgs - stadsteater. Låt mig då bara säga att skälet till att man nu uppvaktar staten är att den moderata ledningen i Helsingborg hotat med att dra in 750 000 kr. Jag har konstaterat att staten inte går in med ersättning för bidrag som kommunledningar — de må vara moderata eller av annan kulör — icke längre anser sig kunna ge. Någon kompenserande insats gör staten alltså inte. Kjell-Arne Welin nämner museerna. Låt mig då säga att man naturligtvis får titta på helheten. Skåne får för teatrarna 420 grundbelopp. Jag tänker då på Helsingborg och Malmö. Därtill kommer — vilket Margareta Mörck påpekar — ett stort anslag till Landskrona för Skånska teatern. Man säger att man vill att Skånska teatern skall vara en regionteater, och det är klart att den kan vara det. Men då måste man å andra sidan fundera över om det skall finnas en regionteater i Malmö, en i Landskrona och en i Helsingborg. Jag ser en viss svårighet med så täta regioner, även om de här teatrarna råkar vara bra. Jag tror alltså att Skånska teatern måste få stöd, därför att den är en god, fri grupp och inte därför att den är en regionteater. Annars kan det bli så, att man i de län där det ännu saknas teatrar angriper oss. Alexander Chrisopoulos redovisar hur det går till i Ljungby, och det tycker jag är ett bra exempel. Jag var i Ljungby i går. Jag talade för resten om våld. Jag lyssnade också på en musikkår som spelade i den nyligen ombyggda teatern i Ljungby - ytterligare ett exempel på att kulturens struktur har blivit mycket bättre runt om i landet. Men för kulturlivet återstår svåra problem. Det gäller t.ex. konstnärernas arbetsvillkor. Det problemet har vi inte klarat ännu. Men vi kommer att fortsätta steg för steg efter måttet av våra resurser.

Herr talman! Statsrådet Bengt Göransson redovisar här den socialdemokratiska kulturpolitiken och hävdar att den är deras och — om jag nu hörde rätt — ingen annans. Men jag vill säga att det ändå har rått stor enighet om de kulturpolitiska målen. De har åberopats många gånger i de kulturpolitiska debatterna. De uppräkningar som kulturministern gjorde omfattar många frågor som vi i centern också har drivit och försökt finna en lösning på. Det gäller t.ex. biblioteksersättningen. Under många år hade vi kravet på oss att räkna upp denna med ett visst antal ören. Det var mycket svårt att få den socialdemokratiska majoriteten med på detta. Men vi stödde förhandlingsrätten, och plötsligt blev det en bättre tingens ordning vad gäller ekonomin för författarna genom biblioteksersättningen. Det är, som sagt, ett exempel. Jag instämmer gärna i det som sades tidigare — jag tror att det var Ing-Marie Hansson som sade det — nämligen att det är viktigt att man hittar en väg att nå avtal också på andra områden, t.ex. när det gäller konstnärerna. Sedan beträffande insatserna i arbetslivet på kulturområdet. Vi i centern har mycket markant hävdat att inriktningen för kulturen i vardagen är viktig när det gäller att verkligen ge alla människor — oavsett bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller högljuddheten i framtoningen — en chans att vara med. Jag tror att det är utomordentligt viktigt för kulturutvecklingen att man har den inriktningen. Det har vi i många sammanhang gett uttryck för. Bengt Göransson har haft en hygglig förmåga att i diskussionerna inom regeringen hävda kultursektorn bra. Att andra regeringsledamöter inte har haft samma möjlighet kan utläsas av årets budgetproposition. Jag har vid något tillfälle sagt att det är finansdepartementet som har skrivit motiveringarna åt andra departement, men den inriktningen har man inte i Bengt Göranssons departement. Jag medger att det fanns fel i den statistik som vi tog fram, men vi hade inte tillgång till de olika uppgifter som behövdes för att den skulle bli riktig. Man kan diskutera om Bengt Göranssons redovisning i remissdebatten var riktig. Statsskuldsräntorna läggs t.ex. utanför bedömningen — jag vet inte av vilket — Prot. 1986/87:100 skäl. Det kunde vara intressant att se litet närmare på utvecklingen under — 2 april 1987 1980-talet, Bengt Göransson. Hur var utvecklingen när mittenregeringen lade fram sin budget 1982/83 jämfört med utvecklingen i dag, när vi diskuterar den senaste budgeten? En sådan redovisning skulle vara intressant. Det finns alltså anledning att vara försiktig med statistik — det kan vara svårt att fånga in alla bitar på ett bra sätt. Med en bättre statistik kan det göras jämförelser i framtida debatter, där jag hoppas att det kommer ges uttryck för en vilja att hävda kultursektorn också i riksbudgetssammanhang. Jag skall bara göra en kommentar om sponsring. Det finns anledning att läsa den reservation som de borgerliga partierna har enats om. Där ställs inga långtgående krav, utan där finns en ganska försiktig framtoning när det gäller hur sponsring skall kunna komma med som ekonomisk faktor på inkomstsidan inom kulturverksamheten.
Herr talman! Bengt Göransson har lättare att bekänna andras synder än sina egna — en inte helt ovanlig egenskap. Budgetunderskottet var naturligtvis alldeles för stort under de borgerliga regeringsåren, men det hade många orsaker. Ta bara det faktum att under ett enda år ökade statens oljenota med 15 miljarder. Under ett av de år som Bengt Göransson har varit kulturminister minskade statens oljenota med 15 miljarder. Men därtill kommer att under de borgerliga åren föreslog socialdemokraterna varje år i riksdagen ett större budgetunderskott än det som blev riksdagsmajoritetens beslut. Detta var innan Bengt Göransson gav sig in i aktiv politik, men det är ett faktum. Studera de siffrorna! Det kan finnas olika förståelse hos finansministrar för anslagsäskandena på kulturområdet, och det är möjligt att Ingemar Mundebo och Rolf Wirtén hade litet större känsla för kultursektorn än Kjell-Olof Feldt har — i varje fall om man skall döma av hans uttalanden. Jag står i alla fall på Bengt Göranssons sida i den kampen, det kan jag försäkra. Sedan kommer Bengt Göransson med orgeln i Konserthuset. Jag var på en orgelkonsert för några veckor sedan, och då sade en av de anställda: Måste Bengt Göransson ständigt tjata om orgeln i Konserthuset? När jag trädde till som utbildningsminister fick jag av Bertil Zachrisson en lång lista på åtaganden som han hade gjort och en mängd anslag som han hade periodiserat över ett antal år. Jag tyckte att det var en hederssak att fullfölja dem — fattas bara att man inte skulle göra det! Låt oss gemensamt glädjas åt denna förnämliga orgel i Konserthuset! Jag skulle vilja fråga Bengt Göransson, om han om det blir något anslag till bygget av ett hus för Stora teatern i Göteborg, avser att låta det hänföras till ett enda budgetår, eller om det möjligen kan bli så att det sprids ut över några år. Om det skulle bli ett regeringsskifte, vilket faktiskt inte kan uteslutas, är det väl inte orimligt att Bengt Göranssons efterträdare får ta konsekvenserna av hans beslut? Jag hoppas också att Bengt Göransson snart fattar ett beslut i frågan och att han vill satsa på att det skall bli en ny Stora teatern i Göteborg. I politiken är det ju så att vi inte spelar i cup, utan iliga. Vi återkommer i olika 131 roller, och ibland får vi ärva glädjeämnen som t.ex. orgeln i Konserthuset, och det är någonting att vara tacksam för. Sedan till Coca Cola-utställningen och därmed också ett svar till Ing-Marie Hansson, som var ivrig att få höra vad jag tyckte om den. Jag har en viss förståelse för att man på Nationalmuseum tyckte att det var intressant att pröva frågan hur modern design fungerar och vilket genomslag den får. Temat var det inget fel på. Felet med utställningen var i stället att den var förknippad med så konstiga och orimliga villkor. I glädjen över att ha funnit en sponsor förbisåg man troligen att integritetsfrågan blir oerhört känslig i ett sådant sammanhang. En behållning av denna debatt i dag tycker jag är att vi kan vara överens om att det är bra när vi kan få stöd för denna typ av utställningar, gästspel och turnéer, men också att vi måste hålla oerhört hårt på den konstnärliga integriteten. Det betyder att man i vissa givna sammanhang får säga: Nej tack, vi kan inte ta emot det här stödet.

Herr talman! Jag vill börja med att ge Bengt Göransson en eloge. Utskottets samtliga ledamöter är med all säkerhet tacksamma över att statsrådet har velat vara närvarande under hela denna debatt. Det står i bjärt kontrast till statsrådet Wickboms agerande när äktenskapsbalken debatterades i dag, då denne inte ville vara närvarande. Jag tycker att det har varit roligt med Bengt Göranssons närvaro, och vi tar det som en uppmuntran. Jag tror inte att kulturministern hörde början på mitt anförande, men jag talade där om att vi har ett livaktigt kulturliv. Vi är eniga om det, och det är roligt att så är fallet. Frågan är om man kan fortsätta att skryta med de möjligheter man har till kultur om man inte också relaterar det till hur dessa möjligheter tas till vara. Vi kan konstatera att biblioteken har ökat sitt öppethållande med 13 96. Men samtidigt vet vi att antalet boklån har gått ned med 2 96. Satt i relation till det ökade öppethållandet innebär detta att frekvensen lån per timme har minskat ännu mer. Det är mycket viktig att man, när man talar om allt det fina man har gjort, också relaterar till hur mycket man har nått ut. Vi vet att färre barn ser på teater i dag. I vissa områden har vi ökat utbudet av teaterföreställningar, men lika fullt har vi inte fått fler barn att se på teater. Bengt Göransson tog upp Malmös konsthall. Vi skall här inte ta upp någon lokal diskussion. Men jag tror att kulturministern är lika medveten som jag om att problemen där nere har gällt olika bedömningar av kvalitet och olika bedömningar om vid vilken tidpunkt den s.k. konstföreningarnas salong skall visas — om det skall vara före jul eller efter. Sådana interna stridigheter får alltid konsekvenser när det gäller kulturaktivitetens framtoning i stort. Det viktiga är att man hela tiden visar bägge sidorna av de fenomen som man vill föra fram. Kulturutbyggnaden har när det gäller lokalerna inte på något sätt varit koncentrerad till de socialdemokratiskt styrda kommunerna. Det går inte att komma ifrån att de kommunala insatserna är de viktigaste. Jag hade trott att kulturministern skulle nämna någonting om vad som har hänt med utredningen på fondsidan. Jag tog i mitt anförande upp den vilja — Prot. 1986/87:100 som finns hos människor att skänka pengar, viljan hos enskilda att 2 april1987 testamentera osv. Vi konstaterade att Missionsförbundet med 70 000 medlemmar lyckades åstadkomma en insamling på 5 milj.kr. förra söndagen, vilket visar på en mycket stor vilja att ge. Jag kanske är idealist, jag kanske är blåögd — men jag tror att det finns många människor som är villiga att ge också till kultur i någon form. Åtminstone de stora företagen har redan i dag möjligheter därvidlag, men jag vore tacksam om kulturministern ville nämna något om vad som händer på det här området, vad vi kan räkna med för tidsplan osv. Till sist några ord om den ständigt återkommande debatten om sponsring. Såsom tidigare har sagts här hade kulturutskottet möjlighet att i går vara på Nationalmuseum och uppleva en sponsrad utställning. Vad som var märkvärdigt med den utställningen — och som jag tror att vi alla uppskattade — var att den hade en klar pedagogisk inriktning genom att den visade skillnaden mellan Tizians och Rubens måleri av samma motiv. Det är i sådana sammanhang inte bara att hänga fram bilderna, utan det gäller också att få fram en pedagogisk inriktning. Jag tror att det är viktigt att i ett sådant fall också tala om de ytterligt positiva verkningarna! Denna utställning hade aldrig kommit till stånd om inte medel hade ställts till förfogande utifrån — i det här fallet från Vin & Spritcentralen.

Herr talman! I det antika Greklands retoriska skolor skulle ett sådant tal som kulturministern presterat i dag utan tvivel ha karakteriserats som panegyriskt. Det något överdrivna positivistiska innehållet kryddat med kulturministerns utomordentligt fina verbala förmåga skapar faktiskt en grund för att karakterisera talet som panegyriskt. Vissa nackdelar med panegyriska tal är att de ofta inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Utan att försöka att på något sätt förringa regeringens insatser på kulturens område, som jag erkänner, vill jag säga att verkligheten i alla fall har sina problem. Ett exempel på den panegyriska framställningen av ett problemkomplex är den musikal som gjordes i Ljungby. Man kan säga, som kulturministern har gjort, att det är bra med sådan kultur, att det är mycket positivt att den förekommer — men samtidigt underlåta att säga att den typen av kultursatsningar kommer att dö därför att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att den skall kunna fortsätta. — Det är det jag menar med panegyrisk framtoning i talet. Det är värdefullt om kulturministern kan säga om han kan göra något för att bidra till att sådana satsningar som den i Ljungby kan fortsätta. Vad sedan gäller sponsringen tror jag att kulturministern måste precisera sig litet mer än han har gjort. Han framställer sponsring som ett hot mot den konstnärliga integriteten. Vi i vpk anser framför allt att sponsringen har samband med yttrandefriheten.

På så sätt utgörs sponsring 133 en ett hot mot yttrandefriheten. Jag skulle vilja fråga kulturministern: Delar kulturministern vår uppfattning? Kan kulturministern uppfatta sponsringen på samma sätt som vi? Eller tror han åtminstone att den kan bli ett hot mot yttrandefriheten, om den tillåts fortsätta i okontrollerade former?
Herr talman! Bengt Göransson konstaterade i sitt anförande att jag hade talat om statsbidrag till Helsingborgs museum och svarade med hur många grundbidrag teatrarna i Skåne erhöll. Jag tycker att jag relativt klart redovisade att verksamheten vid Helsingborgs museum till helt övervägande del är av regional karaktär. Om man tittar i svensk författningssamling som reglerar statsbidraget till regionala museer, finner man i 3 § att ett museum som Helsingborgs museum är berättigat till statsbidrag. Att man nu inte får det beror på att när reglerna kom bestämde man i ett avtal med Skånes Hembygdsförbund, att eftersom Skåne saknar länsmuseum, skulle Kristianstads museum och Kulturen i Lund betraktas som länsmuseer. Malmö museum skulle också få sådan status. Vid samma tillfälle konstaterade man emellertid att Helsingborgs museum onekligen har regional karaktär och att möjligheterna för Helsingborgs museum att få statsbidrag skulle undersökas längre fram. Helsingborgs museum har också bidrag från såväl kommun som landsting. Man arbetar över hela nordvästra Skåne, och Helsingborg är av tradition kulturcentrum för åtminstone sju åtta kommuner. Jag skulle vilja veta om Bengt Göransson har för avsikt att se över möjligheterna för Helsingborgs museum att få dess enligt min uppfattning rättmätiga del av statsbidraget tilll museerna.
Herr talman! Till kulturminister Göransson vill jag säga att det förhållandet att Helsingborgs teater just nu befinner sig i en svår situation bl.a. beror på fördelningen av de statliga grundbeloppen. Tilldelningen har legat stilla, och Helsingborgs teater har inte fått någon ökning under de senaste åren. Om man ser på en sammanställning som har gjorts av bidragen till Malmö och Helsingborgs stadsteater för åren 1974-1984 visar det sig att just den statliga bidragsdelen har sjunkit rätt betydligt under dessa år. Vad sedan gäller Skånska teatern menade jag inte i första hand att den skulle bli en regional teater. Jag nämnde den som jämförelse. En regional teater av Skånska teaterns storlek som har ungefär 30 årsverken får i statligt bidrag ca 8 milj.kr. medan Skånska teatern får 1,5 milj.kr. Det är en ganska stor skillnad. Däremot kunde kanske vissa fria grupper — det finns andra grupper av samma storlekordning, t.ex. Oktober — och även Skånska teatern behandlas för sig. I ett annat bidragssystem kunde de fasta och etablerade grupperna få ett bidrag som skulle ge dem bättre möjligheter att fortsätta sin verksamhet.

Herr talman!

I den utvecklingsprocess som nu pågår anser jag det knappast möjligt att argumentera för några ytterligare höjningar i Skåneområdet, innan man har lyft upp de länsmuseer som har de allra sämsta förutsättningarna. Vi har alltså på den punkten varit mycket tydliga i budgetpropositionerna. Vi har sagt att vi nu skall försöka lyfta upp de länsinstitutioner som har de sämsta förutsättningarna. Sedan kan jag gärna medge att det därutöver finns anledning att diskutera också andra åtaganden, men vi får ta en sak i sänder. Jag kan till Margareta Mörck också säga att bidragsfördelningen under senare år har varit ogynnsam för storstäderna, på grund av att man medvetet försökt utveckla regionala institutioner utanför de tre storstadsområdena. Jag, som sitter på en riksdagsplats för Göteborg, får mig naturligtvis detta redovisat emellanåt. Jan-Erik Wikström! Hur blir det med Stora teatern i Göteborg? — jag kan inte ge besked om det här i dag. Låt mig bara säga att om vi kan bestämma oss för att satsa på en sådan teater, kommer den inte att kunna betalas på ett enda budgetår. Men då kommer jag att inför riksdagen redovisa att det inte kommer att gå till på det sättet. Och det var egentligen i det stycket som jag tyckte att det fanns anledning att markera en viss irritation. Jag lovar Jan-Erik Wikström att jag i fortsättningen inte vidare skall åberopa orgeln i konserthuset — jag vill naturligtvis inte göra dem som spelar på orgeln eller de som i övrigt rör sig i konserthuset ledsna. Däremot erkänner jag, herr talman, att jag inte är fullt så ledsen om jag emellanåt kan göra min företrädare på den här posten, Jan-Erik Wikström, upphetsad. Det är riktigt att också Bertil Zachrisson lämnade en lista efter sig — 6 miljoner var den på. Den lista jag fick var på 46 miljoner. Det förklarar möjligen något av min upphetsning i det sammanhanget. — Nu har jag slutat att tala om orglar. Karl Boo, visst har också centerpartiet, folkpartiet, moderaterna och vpk ära av kulturpolitiken — det är en heder att vi i långa stycken kan vara eniga om den. När jag här redovisar vad som har hänt är det inte en redovisning av allt som har hänt, utan jag har valt att peka på vad som har skett under de fyra och ett halvt år som den socialdemokratiska regeringen suttit vid makten. Det var egentligen bara de exemplen jag valde. Jag skall här gärna erkänna att vi i utvecklingen av detta självfallet har haft stöd av de andra partierna. Jag tillhör dem som inte ser det som en belastning att vinna motståndares medverkan och samverkan. Jag är tillräckligt trygg i min politiska uppfattning för att kunna få medhåll även av meningsmotståndare utan att få frossa. När det gäller anslagsutvecklingen vill jag för Karl Boo bara peka på att det naturligtvis är orimligt att inkludera statsskuldsräntorna. Däremot är det rimligt, att när man diskuterar kulturstödet totalt, också inkludera exempelvis kulturlokalbyggena, som faktiskt har en viss betydelse för kulturlivet ute i landet. När jag då anförde några exempel, Ingrid Sundberg, nämnde jag åtminstone en ganska massivt borgerlig kommun, nämligen Ljungby. Det har skett under den här perioden — det finns alltså inte en sådan klar skillnad. Umeå med detta väldiga kulturhus är ett mycket gott exempel på hur man över partigränserna kan träffa överenskommelser om att faktiskt lösa kulturlokalsfrågan på ett vettigt sätt. En av dem som har lämnat ett mycket viktigt stöd i det stycket är dåvarande ordföranden i teaterstiftelsen där, Ture Ferry, tidigare folkpartistisk politiker. Det finns all anledning att uttala uppskattning för det. Det ger i sig förutsättningar för att det huset kan fungera som ett så explosivt kulturcentrum som det faktiskt är. Jag ber Alexander Chrisopoulos om ursäkt om jag också i detta stycke visar en viss entusiasm. Jag tillhör nämligen dem som tycker att det finns anledning att erkänna verkligheten även i de ögonblick då den är angenäm och inte bara när den är bedrövlig. Det finns faktiskt i dag så pass mycket positivt att notera att jag tycker att de som är kulturintresserade skall ta vara på det och markera kulturens kraft. Det finns en rad problem inom kultursektorn. Dessa arbetar vi med, och vi har haft tillfälle att ta upp dem här. Konstnärernas arbetsvillkor hör de till frågor som vi måste ägna mycket stor uppmärksamhet. Det kulturmotstånd och den kulturförtunning som finns på många håll i samhället är andra mycket svåra hot. Men det jag pekar på är den kraft, den förutsättning, som faktiskt finns att aktivt bekämpa dessa företeelser. När det gäller sponsringen har jag en annan uppfattning än den jag tycker mig möta hos vänsterpartiet kommunisternas företrädare. Hos er möter jag ofta föreställningen att sponsringen kan gödas bort. Men min tes är — och på den punkten har jag omprövat min uppfattning — att sponsring förekommer mest där kulturen mår bra. Företagen tycker nämligen om att surfa på det som är lustbetonat och framgångsrikt. Ju mer vi får kulturen att växa och frodas, desto lättare blir det att skaffa sponsorer och desto piggare kommer de. Det var vad som hände på idrottsområdet. Sponsorerna kom när kommunerna byggde ishallar, sporthallar och annat och när idrotten kunde expandera och vara utåtriktat aktiv. Det är detta som gör att jag under arbetet med årets budgetförslag haft en något annan inställning i det avseendet än tidigare år. Till Ingrid Sundberg vill jag säga att vi fått en underhandsrapport från fondutredningen. Jag har inte hunnit läsa den, och jag återkommer alltså på den punkten. Jag är litet tveksam när det gäller statistiken över boklån och barnteaterbesök. Barnteaterstatistiken redovisas i antalet besökare. Teatrar har mera medvetet än tidigare spelat för små barngrupper. Man använder sina ensembler för att spela för 100 personer, medan man tidigare ibland gjorde stora parkföreställningar i det fria för 1000 barn på en gång. Detta gav naturligtvis mycket höga siffror i statistiken. Jag tror att vi litet mer noggrant behöver analysera dessa siffror. Det är klart att det alltid blir problem om vi skapar en struktur som folk inte utnyttjar. Jag kommer då in på det förhållandet att vi vid sidan av denna grundläggande struktur, som samhällsorganen — stat, landsting och kommuner — kan tillgodose, har de yrkesverksamma konstnärerna, deras kunskap och yrkesskicklighet. Därutöver krävs vad jag vill kalla folkbildningsambitionen, lidelsen. Den finns också — även bland de unga människorna. Arbetarnas bildningsförbunds tidning Fönstret har i de senaste numren = Prot. 1986/87:100 presenterat unga folkbildare på 80-talet. I förra numret var det Christina 2 april 1987 Johansson, 28-årig Folkets hus-föreståndare i Söråker utanför Sundsvall, som presenterade hur hon arbetar. I dag har man en ung glödande entusiast från ABF i Skåne, som heter Pia Oredsson och är från Landskrona. Hon går ut och engagerar människor för ett eget konstnärligt skapande, frigör människors ambition och vilja att vara med och skapa. Folkbildningsambitionen måste tillföras för att kulturen skall kunna utvecklas och växa. Därför måste vi uppmuntra den och ta den till vara. Vi administrerar aldrig fram någon god kulturverksamhet. Det krävs alltid att de besjälade människorna, de besjälade andarna, tillför sin kvalitet, sitt intresse, för att mötet mellan konstnären och hans publik skall bli meningsfullt.
Herr talman! Det är riktigt att åtagandena var större 1982 än de var 1976. Det berodde inte bara på penningvärdet. Det fanns nämligen sedan gammalt en princip att staten bidrog framför allt till nya kulturbyggnader med en viss andel av kostnaderna. Det var nya länsteatrar, länsmuseer och liknande. Summorna tenderade att stiga till mycket betydande belopp. Därför var jag tvungen att gå till riksdagen och redovisa att man i framtiden inte skulle kunna bibehålla en sådan princip, vilket man i och för sig kan beklaga. Den principen var annars ofta nyckeln till att man i en region kunde sättas i gång med ett bygge. Kulturhuset i Umeå t.ex. var på tal redan under mina år i regeringen. När Ture Ferry och andra uppvaktade mig kunde jag säga att staten skulle bidra med ett visst belopp. Jag tror att detta är ganska viktigt, men det medför betydande problem. Om Bengt Göransson säger ja till Stora teatern i Göteborg kanske han till sin efterträdare lämnar över en räkning i storleksordningen 246 milj.kr. Jag lovar att jag inte skall kritisera det. Jag tror nämligen att statens bidrag även där blir avgörande för om man skall få kommunerna och de omkringliggande landstingen att ställa upp och garantera ett nybygge. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna medverka till att på detta sätt stimulera framväxten av nya teatrar och museibyggnader ute i landet. Skall vi gå gemensamt till konserthuset någon gång och lyssna till en orgelkonsert med låt oss säga César Francks musik? Jag hoppas att Bengt Göransson om några år kan bjuda mig när Stora teatern i Göteborg står färdig. Då kan vi väl glädjas tillsammans.
Herr talman! Kulturministern säger att sponsorerna har en benägenhet att satsa på den kultur som blomstrar. Det är självklart. Anledningen till att de sponsrar en viss kulturyttring är att de använder sig av kulturen som ett marknadsföringsmedel. Målsättningen med sponsringen är inte i första hand att stödja kulturen, utan det är att öka vinsten genom att använda sig av kulturen. Självfallet är det så. Det stärker vår tes som säger att koncentrationen av sponsringen till vissa kulturyttringar, som för tillfället eller av någon trendmässig anledning är populära, gör att balansen i det allmänna kulturutbytet rubbas, så att vissa 137 Prot. 1986/87:100 kulturyttringar blir dominerande i förhållande till andra. På så sätt utgör sponsringen ett hot mot yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. I det sammanhanget kommer resonemanget om det nödvändiga i att värna om den nationella kulturen in. Det var just denna obalans och hotet mot yttrandefriheten som föranledde oss att aktualisera frågan om det nödvändiga i att göra kraftfulla satsningar för att utveckla den svenska nationella kulturen. Den har mycket få chanser att hävda sig av egen kraft gentemot massinvasionen av den kommersiella kultur som finns i dag.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga några ord till Alexander Chrisopoulos. Det som sägs om risken att man får en styrning är naturligtvis alldeles riktigt. Det var just det jag ville peka på. Det är därför integritetsproblemet så noga måste prövas. I ett läge där kulturen är expansiv är det lätt att få sponsorer, och då måste man mycket noga diskutera integritetsproblemet. Där är vi överens.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat miljöoch energiministern om hon är villig att på det internationella planet skyndsamt ta upp frågan om mottagning av avfall från fartyg syftande till införande av kostnadsfri mottagning även i andra staters hamnar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Frågan om avgifter för mottagning av avfall från fartyg är inte ny i internationella sammanhang. Den har diskuterats länge i olika internationella fora — den internationella sjöfartsorganisationen IMO, Helsingforskommissionen och Nordsjöskyddskonferensen. Den svenska regeringens linje har därvid varit att användningen av mottagningsanordningar för driftavfall från fartyg bör stimuleras genom att inga avgifter, eller i varje fall inga särskilda avgifter, tas ut av fartygen. Denna ordning, som är dikterad av hänsynen till miljön, är redan införd i Sverige. Det har emellertid hittills inte varit möjligt att nå enighet om den av Sverige förordade principen, även om det kan noteras att stater som tidigare varit tveksamma numera har anslutit sig till den eller överväger att ansluta sig. Jag delar Birger Rosqvists uppfattning att det inte är tillfredsställande att inte alla stater tillämpar samma ordning som Sverige i fråga om avgifter för | mottagning av avfall från fartyg. Birger Rosqvist kan dock vara förvissad om att vi från svensk sida kommer att fortsätta ansträngningarna för att internationellt få gehör för principen om avgiftsfrihet eller frihet från särskild avgift för mottagning av driftavfall från fartyg. Syftet är naturligtvis att skydda havsmiljön och att förebygga att svenska hamnar belastas onödigtvis därför att det är förmånligare att lämna avfallet där än i andra staters hamnar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Som det har sagts finns det en överenskommelse i form av en konvention, undertecknad av samtliga Östersjöstater, där allt utsläpp och all dumpning av avfall förbjuds i hela Östersjöområdet. I Sverige skall hamnarna ta emot avfallet utan kostnad för det enskilda fartyget. Även Danmark tillämpar den regeln än så länge. Finland har tillämpat den men tar numera betalt. I övrigt är det inget annat land i Östersjöområdet som tar emot avfall kostnadsfritt. Andemeningen i konventionen måste ha varit att mottagningen av avfall skall ske i hamn, då det numera är förbjudet att göra sig av med avfallet till sjöss. Då krävs det också något så när lika regler. Fartygen rör sig mellan de olika länderna. I övriga Östersjöstater har man dock på vissa ställen underlåtit att ordna för mottagning av avfall, eller också tar man betalt för att ta emot avfallet. Det kan röra sig om avgifter av en sådan storlek att de fungerar som en effektiv broms för önskemålen från ett fartyg att göra sig kvitt diverse avfall. Om inte dumpningen av dessa produkter sker i havet, blir det kanske någon kommunalt driven hamn i Sverige som senare får ta emot avfallet. Denna hamn får då bära den kostnad som egentligen åvilat hamn i annat land. Det största problemet är mottagningen av spill från maskinrum. Det är kostsamt och tekniskt komplicerat. Normalt driftsavfall från även stora maskinanläggningar borde vara volymmässigt litet, men det förekommer att fartyg önskar lämna tusentals ton avfall, uppenbarligen härrörande från haveri, slarv eller rengöring efter last. Sådant driftsavfall kan vara från en resa långt innan fartyget i fråga kom till Sverige. Svenska hamnförbundet och Sveriges redareförening har med sjöfartsverkets medverkan utfärdat vissa rekommendationer både beträffande mottagningens tekniska del och beträffande definition av driftsavfall, men detta har inte löst problemet. Benägenheten att lämna rester i svenska hamnar ökar — där får man ju lämna gratis. Benägenheten att lämna i utländska hamnar minskar därför att det då blir kostnader. I Sveriges 50 kommunalt drivna hamnar steg kvantiteten mottaget avfall med nästan 100 96 om man jämför åren 1985 och 1986. Kostnaderna steg i motsvarande grad. Ökningstakten kommer att fortsätta om ingen ändring sker. Vi vill alla i Sverige arbeta för en bättre miljö i luft, på land och i våra hav och vatten. Företrädare för hamnarna utgör absolut inget undantag därvidlag. Man ser nu ökande kostnader och problem inför växande kvantiteter avfall som styrs över till svenska hamnar. Därför måste kraftfulla åtgärder till och påtryckningar ske på övriga stater runt Östersjön. En hamn i Sverige kan inte ilängden acceptera att, med rejäla egna kostnader, tvingas ta emot avfall som skulle ha gått i land i Leningrad, Kotka, Riga, Gdynia, Rostock eller Läbeck. Ansvariga för hamnarna har själva inga eller ringa möjligheter att påverka internationellt. Det måste ske på departementsoch regeringsnivå. Mellanstatliga konferenser på både det maritima och det miljömässiga området äger ju rum med jämna mellanrum. En fråga av den art som jag här berört hör, som jag ser det, tveklöst hemma i sådant sammanhang. Men frågan borde även kunna aktualiseras på ett mellanstatligt plan på annat sätt.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till det som Birger Rosqvist sade. Vi är överens, som jag sade redan i svaret, om att Sverige bör verka internationellt för att vi skall få lika förhållanden i alla hamnar, så att det inte finns risk, som det uppenbarligen nu är, att allt sådant här avfall kommer till svenska hamnar. Det är vi helt överens om. Birger Rosqvist säger att det i vissa fall kan röra sig om tusentals ton driftavfall. På sakkunnigt håll säger man att detta inte är särskilt sannolikt. Det är illa nog som det är i och för sig, men det är knappast tekniskt möjligt att man kan komma upp till sådana mängder ens på väldigt stora fartyg. Det rör sig alltså om mindre mängder. För den händelse någon hamn skulle drabbas av särskilt stora kostnader för mottagande av avfall, har man sedan ett antal år tillbaka ett statsbidrag som hamnen kan söka för att kompensera sig för sådana kostnader. Men sjöfartsverket har ännu inte fått in någon ansökan från någon svensk hamn som behöver söka statligt bidrag därför att man drabbats av extrema kostnader. Det hindrar inte att detta ändå kan vara ett besvär för svenska hamnar. Jag bara konstaterar att ingen hamn tydligen drabbats av så extrema kostnader att det har motiverat att söka statsbidrag hos sjöfartsverket. I övrigt är vi helt överens om att vi bör arbeta för bättre förhållanden. Det avser vi också att göra inom kort i flera olika sammanhang. I Östersjöarbetet finns det en särskild arbetsgrupp som redan i augusti skall behandla dessa frågor, och där är avgiftsfrågan en av huvudpunkterna. Vi kan också ta upp dessa frågor i Nordsjöarbetet, där man håller på att förbereda en Nordsjöskyddskonferens som skall hållas i november 1987. Vi kan dessutom ta upp dessa frågor vid ytterligare överläggningar inom IMO, vid havsmiljökommitténs kommande möte, som blir någon gång i novemberdecember 1987. Jag kan på regeringens vägnar lova att vi i alla dessa sammanhang aktivt skall verka för att få en bättre tingens ordning på det här området. I vilken utsträckning vi lyckas nå resultat återstår att se, men vi skall i varje fall inte spara någon möda när det gäller att ta upp de här frågorna i de internationella sammanhang där vi har möjlighet att göra det.
Herr talman! Först beträffande möjligheterna till statsbidrag för kostnader som man haft för mottagning av större mängder av avfall: Det finns en gräns som måste överskridas innan man kan söka statsbidrag. Det är riktigt att någon hamn ännu inte tycks ha nått upp till den gränsen, men med den ökning av kostnaderna som vi har kunnat notera lär det nog inte dröja innan sådana ansökningar kommer. Man skulle kunna säga att hamnarna kunde öka sina avgifter och kompensera sig på det sättet. Man kan ju öka den generella avgiften för alla fartyg. Men hamnarna befinner sig i ett konkurrensläge visavi andra kommunikationsmedel och även visavi andra hamnar runt Östersjön. Det lägger hinder i vägen för att genom generella avgifter ta ut en kostnadskompensation. Det får inte bli så att båtarna avlämnar sitt gods i andra hamnar runt omkring oss och att de hamnarna får intäkterna för hanteringen av godset, medan båtarna sedan kommer till oss och vi utan ersättning får ta emot avfallet. Jag hoppas att utvecklingen inte blir sådan. Jag tycker att det sista som kommunikationsministern sade om regeringens benägenhet och villighet att ta upp de här frågorna i internationella sammanhang lovar gott. Jag är särskilt tacksam för det, och jag kan bara uttrycka en förhoppning om att dessa förhandlingar och påstötningar kommer att leda till en bättre tingens ordning än i dag.

Herr talman! Kerstin Göthberg har, mot bakgrund av att postverket uppges ha planer på att dra in vissa poststationer, frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att postverket skall ta sin del av en aktiv regionalpolitik. Postverket har ett finförgrenat distributionsoch kassaservicenät som täcker hela landet. Verket organiserar kassaservice och postutbärning i glesbygd på olika sätt, ibland som lantbrevbäring, ibland som postväskservice och ibland genom postställen eller postkontor. Jag är naturligtvis beredd att vidta åtgärder, om det skulle behövas, för att denna höga service i glesbygd skall kunna bibehållas. I många fall ordnas servicen bäst genom att fasta postkontor ersätts med rullande postkontor, dvs. lantbrevbäring.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det var i och för sig kort, men det behöver kanske inte innebära något negativt. Däremot undrar jag om de medborgare som nu är mycket oroade över utvecklingen blir vare sig klokare eller lugnare av svaret. Den pågående koncentrationen av befolkning och näringsliv till några få stora orter har drabbat andra delar av landet mycket hårt. Jag vill ytterligare en gång citera industriministern, vilket jag även gjorde i min fråga: ”Regionalpolitikens mål är att alla människor skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö, oavsett var man bor i landet.” Detta rimmar dåligt med vad som nu håller på att ske på många orter. Vi vet att man i avfolkningskommunerna har mycket stora ambitioner att finna utvecklingsmöjligheter. Mycket kan göras lokalt, vilket också sker, men på vissa områden är man helt beroende av insatser från staten. Ett sådant område är kommunikationerna. Jag vill ännu en gång åberopa ett uttalande av industriministern: ”Kommunikationerna på alla plan måste byggas ut, så att inga regioner hindras i sin utveckling av brist på konkurrenskraftiga kontakter för sina näringar med övriga landet eller andra länder.” Det är här min fråga om postkontorens framtid i glesbygd kommer in. Jag skulle, herr talman, vilja belysa frågan med ett exempel från en ort vars postkontor är i farozonen. I samband med den kommunsammanslagning som genomfördes 1971 hade man från huvudkommunen klart sagt att denna ort skulle vara en serviceort. Kommunen var beredd att verka för att en god samhällsservice upprätthölls. På orten finns ett antal småindustrier, och kommunen uppför för närvarande flerfamiljshus med 14 lägenheter. Där finns mark för industriändamål. 150 hushåll betjänas avs.k. stadsbrevbäring och 400 hushåll med lantbrevbäring. Det finns ett postkontor på orten. De som bor där har två och en halv mil till huvudorten. Det kan tilläggas att kommunen 1986, efter en framställning från postverket, köpte in mark och ändrade stadsplanen för att uppföra en ny postlokal på orten. I dag förbereder postverket nedläggning av sitt kontor, trots protester från kommunen och ortsbefolkningen. Herr talman! Om den här orten skall kunna vara attraktiv för inflyttning och företagsetablering, då är den service man kan erbjuda av oerhört stor vikt. Servicen har också stor betydelse för framtidstron hos de människor som bor ute i dessa bygder. Kommunikationsministern säger i svaret att han är beredd att vidta åtgärder, om det skulle behövas, för att den höga servicen i glesbygden skall kunna bibehållas. Det tycker jag är positivt. Men i den sista meningen i svaret sägs det att de fasta postkontoren kan ersättas med rullande postkontor, dvs. lantbrevbäring. Därför vill jag fråga: Är det ytterligare nedläggningar av postkontor och en övergång till lantbrevbäring som avses?
Herr talman! Det råder säkert inga delade meningar mellan mig och industriministern beträffande de målsättningar för regionalpolitiken som industriministern uttalat vid olika tillfällen enligt de citat Kerstin Göthberg åberopade. Som jag sade i interpellationssvaret har posten en väldigt rikt förgrenad organisation. Om vi skall bedöma den verksamhet postverket bedriver ur regionalpolitisk synpunkt tror jag vi får konstatera att få statliga verksamhetsområden kan uppvisa att de är representerade i alla delar av landet på samma sätt som postverket kan göra. Det finns alltså ingen åsiktsskillnad vare sig mellan mig och industriministern eller, såvitt jag förstår, mellan mig och Kerstin Göthberg på den punkten. Men frågan är ju hur detta skall organiseras. Riksdagen har här uttalat olika mål, som i och för sig inte behöver stå i motsatsställning till varandra men som posten har att ta hänsyn till. Ett sådant mål är att posten skall vara ett affärsdrivande verk. Riksdagen har också ställt krav på postverket när det gäller den verksamheten. Den skall bedrivas så att den inte bara går ihop utan också ger om inte ett överskott, så i varje fall en hygglig förräntning på de investeringar som man tvingas att göra från tid till annan. Det innebär att postverket som andra företag då och då måste se över sin organisation och anpassa den efter dessa förutsättningar. Jag menar att man får skilja på servicen, som är en målsättning, och i vilken form man ger servicen. På den lokala orten kan man då göra det i form av ett postkontor eller i form av en lantbrevbärarlinje. På många ställen tycker faktiskt postens kunder, såvitt jag förstår, att lantbrevbärarlinjen är en väl så bra service som att behöva ta sig några mil till ett postkontor. Kerstin Göthberg och jag kan inte avgöra vilken form man skall välja i varje enskilt fall, och jag kan inte uttala mig om det enskilda fall som Kerstin Göthberg åberopar. Jag tror emellertid att den allmänna inriktning som posten har är riktig, och jag tror inte att posten rent generellt kan kritiseras för att ha låga serviceambitioner eller låga regionalpolitiska ambitioner i sin verksamhet.

Herr talman! Naturligtvis är jag medveten om att posten skall vara ett affärsdrivande företag, vilka möjligheter postverket har och hur det skall fungera. Lantbrevbäringen är ett alldeles utomordentligt bra serviceorgan i många fall. Jag har egen erfarenhet av det, så jag vet att det är så. Men det är inte alltid säkert att lantbrevbäringen kan ersätta ett fast postkontor. Kommunikationsministern säger att det är bättre med lantbrevbäring än att ha flera mil till ett postkontor. Det är riktigt, men just på den nämnda orten och liknande orter, där det finns industriföretag, har man ett stort behov av ett fast postkontor. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att vi i vårt land nu har anslutit oss till den europeiska landsbygdskampanjen, och vårt motto är ”Hela Sverige skall leva”. Det tycker jag är ett utomordentligt bra motto, men om vi skall kunna leva upp till det och få denna utveckling i hela landet, då får vi inte göra avkall på servicen, utan vi måste se till att orterna utvecklas och inte avvecklas.

Fru talman! Sven Munke har frågat mig om vad han anfört i sin interpellation ger anledning till någon åtgärd från regeringens sida. Koncessionsnämnden för miljöskydd ålade i ett beslut i december 1986 Scandust AB att före den 1 maj 1987 installera en reningsanläggning för att minska utsläppen av kvicksilver till luften från bolagets anläggning i Landskrona. Koncessionsnämnden meddelade också provisoriska föreskrifter om hur stora utsläppen av kvicksilver får vara före resp. efter detta datum. Sven Munke överklagade tillsammans med andra sakägare koncessionsnämndens beslut. Han begärde också inhibition av det av nämnden lämnade verkställighetstillståndet. Sven Munkes interpellation är i allt väsentligt likalydande med hans överklagande av koncessionsnämndens beslut. Regeringen har meddelat beslut i ärendet den 2 april 1987. Beslutet innebär viss skärpning i frågan om utsläppet av kvicksilver under tiden till dess slutliga villkor meddelas. Avsikten med bolagets återvinningsanläggning i Landskrona är att pröva en ny teknik för omhändertagande av visst miljöfarligt avfall. Anläggningen skulle därigenom kunna få en mycket viktig funktion från allmän miljösynpunkt. En förutsättning för detta är givetvis att verksamheten kan bedrivas 15 på sådant sätt att den själv inte leder till störningar i omgivningen. Den slutliga prövningen av miljöskyddsvillkoren kommer att ske efter utgången av prövotiden. Regeringen har i sitt beslut framhållit att kraven på skyddsåtgärder därvid måste ställas mycket högt och att därvid särskild hänsyn måste tas till anläggningens lokalisering. Det är riktigt som Sven Munke påpekar att statens naturvårdsverk har lämnat ekonomiskt bidrag till uppförandet av återvinningsanläggningen i Landskrona. Bidraget uppgår till 25 milj.kr. Att bidrag lämnats sammanhänger med ändamålet med anläggningen. Man kan nog konstatera att verksamheten hittills varken från driftssynpunkt eller från miljösynpunkt uppfyllt de förväntningar som fanns när tillståndet lämnades. Det är därför värdefullt att en förutsättningslös utvärdering av verksamheten nu pågår. Jag vill till sist framhålla att det är självklart att statens naturvårdsverk, när verket lämnar bidrag till ett företag eller en kommun, inte får överse med miljöfarliga utsläpp.

Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag vill gärna understryka detta tack med att uttrycka ett visst mått av tillfredsställelse. Bakgrunden till denna tillfredsställelse sammanhänger med att miljön i Landskrona redan tidigare är hårt belastad. Det framgår bl.a. av statens miljömedicinska laboratoriums yttrande. Den allmänna uppfattningen i Landskrona är att miljön inte tål fler utsläpp. Därför kom etableringen av Scandust som en mycket obehaglig överraskning. Läget förbättrades inte sedan det konstaterats att företaget brutit mot så gott som samtliga villkor och dessutom drivits olagligt. Företaget är åtalat för detta. Polis och domstol får nu utreda och vidta eventuella åtgärder för dessa brott. Med anledning av den passus i svaret där statsrådet säger att min interpellation i allt väsentligt är likalydande med mitt överklagande av koncessionsnämndens beslut, vill jag framhålla att interpellationstexten inlämnats som ett komplement till ett tidigare inlämnat besvär. I interpellationen har jag mera grundligt utvecklat besvärsanledningen. Statsrådet framhåller i svaret att det är självklart att statens naturvårdsverk, när verket lämnar bidrag till ett företag eller till en kommun, inte får överse med miljöfarliga utsläpp. Men det är just vad naturvårdsverket gjort i ärendet Scandust. Det har inte framkommit någon som helst kritik från naturvårdsverket under den här tiden. Snarare har man från det hållet, när man yttrat sig, tagit företagets parti. Det har man gjort i verkets egen tidning Miljöaktuellt nr 10 1985, där man talar om förmildrande omständigheter. I samma tidskrift, Miljöaktuellt, finns i nr 3 1986 en artikel med rubriken ”Skriverierna överdrivna”. Man menar att befolkningen som bor i närheten i onödan skrämts upp. Man skriver: ”Landskronaborna behöver inte vara rädda. Jämfört med utsläppen från andra järnoch stålverk är utsläppen från Scandust små.” pen är, som naturvårdsverket säger, försumbara och att ingen behöver vara — Prot. 1986/87:102 ängslig? 6 april 1987 När frågan om ett eventuellt överklagande behandlades i kommunfullmäktige i Landskrona konstaterade en enig kommunstyrelse att kvicksilverutsläppen saknade ”medicinskt intresse”. Det verkar som om beslutet om skärpning av utsläppsvillkoren enligt regeringens ställningstagande den 2 april betyder att regeringen mera är bekymrad över landskronabornas hälsa än kommunens egen kommunstyrelse. Min uppfattning, som för övrigt delas av miljöoch hälsoskyddsnämnden i Landskrona, är att utsläppen från Scandust måste minimeras ytterligare, framför allt när det gäller kvicksilver. Miljöskyddsnämnden förbjöds för Övrigt att överklaga koncessionsnämndens beslut, vilket är anmärkningsvärt då det var en helt enig nämnd som stod bakom beslutet. I en artikel i TCO-Tidningen nr 10 1987 förklarade miljöministern att ”inga miljöpengar till oseriösa företag skall betalas ut. Huvudprincipen är att vi måste ställa krav på företagen att klara moderna miljökrav och jag anser inte att det är någon konflikt mellan sysselsättning och bra miljö.” Det sade alltså miljöministern. Scandust har under de år som gått knappast kunnat betecknas som ett seriöst företag. Jag har en del frågor som jag önskar få svar på: Om inte privatpersoner i Landskrona anfört besvär över beslutet om Scandust, hade då regeringen ändå skärpt kraven? Anser ministern, mot bakgrund av vad som hänt i Landskrona och med tanke på kommunens belastade miljö, att lokaliseringen av företaget Scandust är riktig? I svaret på interpellationen säger ministern att det är värdefullt att en förutsättningslös utvärdering av verksamheten nu pågår. Vem står för den utvärderingen? En sista fråga som jag gärna vill ha svar på är: Om det skulle visa sig att miljöproblemen inte kan bemästras, vad händer med verksamheten?
Fru talman! Jag är angelägen om att de diskussioner vi för skall föras med utomordentlig öppenhet. Vi har dock att hålla oss till lagen, inte minst grundlagen. I regeringsformens 11 kap. 7 § finns mycket klart angivet — jag är säker på att Sven Munke känner till det — att ingen myndighet, inte heller riksdagen, får blanda sig i en förvaltningsmyndighets myndighetsutövning mot enskild. Det gör naturligtvis att jag är förhindrad att här diskutera t.ex. hanteringen av enskilda beslut inom myndigheter eller åtalsfrågan hos domstol. Jag är övertygad om att Sven Munke respekterar det. Däremot kan jag upprepa - om det behövs — vad jag sade i mitt interpellationssvar, nämligen att utgångspunkten för att denna verksamhet skall få bedrivas självfallet är densamma som för all annan verksamhet, nämligen att den kan uppfylla de mycket stränga miljökrav som måste uppställas, särskilt för en verksamhet som är lokaliserad på det sätt som den här är. I det beslut som regeringen fattade i torsdags har vi skärpt utsläppskraven i 17 förhållande till dem som koncessionsnämnden fastställde. Den prövningen = | är självfallet självständig och likadan oavsett vad som har föranlett prövningen. I regeringens beslut står det: ”Slutliga villkor skall meddelas efter utgången av prövotiden. Såsom nyss framhållits måste vid denna slutliga prövning mycket höga krav ställas på anläggningens funktion från miljöskyddssynpunkt. Med ledning av vad naturvårdsverket anfört i sitt yttrande bedömer regeringen därvid att utsläppen kan bli väsentligt lägre än dem som angetts för prövotiden.” Vad vi här säger skall tas med stort allvar. Vi understryker också i beslutet att under prövotiden skall alla ansträngningar inriktas på att öka prestationsförmågan tekniskt för att man skall kunna få ned utsläppen ytterligare. Jag vill också säga att den bedömning som nu sker görs av ett antal konsulter som står fria gentemot alla de parter som tidigare varit inblandade i verksamheten. Det är alltså en i högsta grad självständig prövning som sker. Det slutliga resultatet av denna prövning vill jag inte i dag föregripa mer än genom att säga att om verksamheten skall fortsätta, kommer med all sannolikhet hårdare utsläppskrav att fastställas än de som gäller under den här korta prövotiden.
Fru talman! Jag vill till miljöministern säga att jag har full respekt för de spelregler som gäller beträffande ingripande i andra myndigheters handhavande av olika ärenden — det råder inget tvivel om det. Jag vill också understryka att jag kommer från en kommun där under de senaste sex åren miljöoch hälsoskyddsnämnden måst gå ut med annonser i dagspressen och varna medborgarna för att äta sina egna odlade grönsaker. Mot den bakgrunden kan vem som helst förstå vilken oro folk känner. Jag är helt övertygad om att de deklarationer som miljöministern nu har avlämnat kommer att leda till ett resultat som såväl jag som övriga berörda i Landskrona kommer att bli nöjda med.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att oberoende experter får genomföra en vetenskaplig utvärdering och analys av industrins framtida elbehov, möjliga effektiviseringar och egna produktionsmöjligheter. Den omställning av energisystemet som pågår och som skall intensifieras måste ske med beaktande av kravet att tillförseln av el alltid skall vara säkrad, samtidigt som vi satsar helhjärtat på att effektivisera elanvändningen. Detta förutsätter att alla parter i samhället tar ett aktivt ansvar. Det gäller staten, kommuner, företag, organisationer och enskilda. Inom regeringskansliet pågår nu ett arbete med att förbereda ett sammanhållet, nytt En central fråga inför kärnkraftsavvecklingen är industrins behov av el. Av speciellt intresse är dels den elkrävande industrin, dels den industri som tillverkar apparater och utrustning som drivs med el. Användningen av el bör i framtiden i första hand ske inom områden där den är svår att ersätta. Det betyder bl.a. att användningen för uppvärmningsändamål kommer att minskas. Detta är nödvändigt för att det även i fortsättningen skall vara möjligt att ge industrin tillgång till den energi som den behöver för sin utveckling och internationella konkurrenskraft. Detta minskar inte kraven på industrioch kraftföretagen att redan nu i sin verksamhet planera och förbereda tekniska lösningar som står i samklang med kraven på såväl fortsatt teknisk utveckling och god konkurrenskraft som ett effektivt utnyttjande av el. Industrin är också engagerad i frågor om sin framtida energianvändning. I flera branscher finns energikommittéer e. d. som analyserar förutsättningar för branschen att hushålla med el och annan energi. Jag ser positivt på detta intresse för energifrågor. När vi utformar energipolitiken måste vi givetvis komplettera industrins analyser med egna utredningar och prognoser från oberoende instanser som t.ex. våra myndigheter och universitet och högskolor. Regeringen gav våren 1986 statens energiverk i uppdrag att kartlägga industrins anpassningsmöjligheter inför kärnkraftsavvecklingen. Energiverket skall bl.a. kartlägga de förberedelser som för närvarande görs eller planeras för att åstadkomma en effektivare elanvändning. En huvuduppgift för energiverket är att utarbeta ett program för en effektivare elanvändning inom industrin. Enligt vad jag har inhämtat utnyttjar energiverket ett brett spektrum av experter i detta arbete. Energiverket väntas redovisa uppdraget under hösten 1987. Jag vill i sammanhanget också erinra om regeringens forskningspolitiska proposition. Enligt de föreslagna riktlinjerna för energiforskningen under den närmaste treårsperioden skall en betydande del av resursramen anslås för programmet Industrins energianvändning, med styrelsen för teknisk utveckling, STU, som ansvarig myndighet. Det övergripande syftet med detta program är att genom forskning och utveckling på energiområdet stärka främst den tyngre industrins internationella konkurrenskraft bl.a. genom att med avancerad processteknik minska behovet av tillförd energi. Jag räknar med att programmet på sikt kommer att bidra till en effektivisering av elanvändningen inom industrin. Omställningen av energisystemet måste genomföras med en balans mellan åtgärder på tillförselsidan och åtgärder på användningssidan. Jag vill påminna om att de framtida elpriserna i hög grad bestäms av hur många nya, dyra elproduktionsanläggningar som behöver tas i drift. Det är därför viktigt att efterfrågan på elinte ökar i onödan på grund av mindre effektiv teknik och att den inte heller överskattas i prognoserna. Elanvändningsprognoserna får inte inskränkas till mekaniska förutsägelser om en ständigt ökad elanvändning till vilken man sedan anpassar elproduktionen. Samtidigt måste man konstatera att en prognos är en prognos och att en sådan inte kan utvärderas förrän efter prognosperiodens slut. Vid sidan av de energiprognoser som görs inom kraftföretagen och industrin bedrivs en inte obetydlig prognosverksamhet av oberoende offentliga institutioner och myndigheter. Ansvarig myndighet inom detta område är statens energiverk, som regelbundet utarbetar prognoser på olika lång sikt. Det senaste exemplet är bilagan till långtidsutredningen 1987, som publicerades häromveckan. Statens energiverk utarbetar också prognoser för olika utredningar och statliga myndigheter. Ett problem med prognosverksamheten är att energistatistiken och elstatistiken inte är heltäckande på alla punkter. Tillförlitligheten i underlaget för t.ex. elanvändningsprognoserna skulle behöva förbättras. Prognosmetoderna kan också behöva utvecklas. Bl. a. mot denna bakgrund uppdrog regeringen i mars 1986 åt utredningen om el och inhemska bränslen genom tilläggsdirektiv att bl.a. gå igenom och analysera statistik och prognoser på elanvändningsområdet. ELIN väntas i vår lägga fram sitt slutbetänkande. Det finns således inom kort underlag för ställningstaganden om den officiella prognosverksamhetens framtida inriktning.

Fru talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret. Att göra energiprognoser är säkert svårt. Att göra helt riktiga energiprognoser är troligtvis en omöjlig uppgift. Ser man på de olika energiprognoser som har avlämnats under de senaste 15 åren finner man att dessa genomgående varit för höga, en del alldeles för höga. Prognosernas inriktning har mer varit ”bruka mera” är ”bruka bättre”. Det var en artikel i Ny Teknik som gjorde att jag väckte denna interpellation. Artikeln behandlade den prognos som massapappersindustrin hade framställt. Jag är inte ute efter att påstå att den ena parten har rätt och den andra fel — den kunskapen har jag inte. Men jag menar att en opartisk utvärdering av olika branschuppfattningar skulle kunna leda till en fruktbar dialog mellan branschens energiexperter och de mera oberoende energiexperterna. Däremot vill jag säga att jag varit med så länge i energidebatten att jag reagerar mycket negativt när jag ser att Industriförbundet i annonser framför budskapet — förenklat uttryckt — att år 2010 tillverkar vi dubbelt så många saker och då behöver vi dubbelt så mycket energi. Detta påstående är en förolämpning mot svenska tekniker och alla andra som jobbar seriöst med energifrågor. Alla vet att det är mycket som sker på strukturrationaliseringsområdet och att många människor och företag är inriktade på energieffektiviseringar, inte bära i vårt land utan även i andra länder. Detta leder utvecklingen framåt. Tyvärr har Industriförbundets annonser varit effektiva från Industriförbundets synpunkt. Eftersom inga andra ekonomiska krafter har verkat i motsatt upplysande riktning har många fått uppfattningen att det här budskapet är korrekt. Här menar jag att statsrådet har ett ansvar. Jag ser i statsrådets svar att det är en del på gång. Jag får för dagen nöja mig med detta. Tack för svaret.

Fru talman! Jag har med intresse tagit del av det svar som statsrådet Birgitta Dahl har lämnat på Börje Hörnlunds interpellation. Jag har några reflexioner med anledning av detta. I svaret skriver statsrådet: ”Jag vill påminna om att de framtida elpriserna i hög grad bestäms av hur många nya dyra elproduktionsanläggningar som behöver tas i drift.

Jag har vidare med intresse noterat att regeringskansliet arbetar med ett program för effektivare elanvändning inom industrin. Det skulle vara värdefullt att veta om detta är samma program som energiverket arbetar med och vad programmet innehåller. Innehåller det en ökad styrning från regeringens sida, med utnyttjande av lagstiftningen om kommunal energiplanering? Det skulle vara rätt värdefullt att få besked härom. Fru talman! Också när det gäller Börje Hörnlunds interpellation kan man ha anledning till några reflexioner. Varför tycker inte Börje Hörnlund om att industrin själv får göra energiprognoser? Han betraktar dem som partsinlagor. Nog måste det väl ändå, Börje Hörnlund, vara så att skogsindustrin liksom övriga industrier känner till det här bäst? Börje Hörnlund tror på oberoende energiexperter av modell Thomas B. Johansson och Göran Bryntze. Det kanske beror på att de i sina prognoser anger förbrukningsnivåer motsvarande hälften eller två tredjedelar av förbrukningen enligt de mera realistiska prognoserna. De är experter som ingen vettig människa tror på. Jag tror inte ens att statsrådet Birgitta Dahl i sin trängtan att avveckla kärnkraften verkligen tror på de prognoser som Thomas B. Johansson och Göran Bryntze redovisar. Samtidigt avslöjar Börje Hörnlund bristande insikter i industrins sätt att fungera genom att ställa en interpellation av det här slaget. Tror verkligen Börje Hörnlund att skogsindustrin i Sverige, utsatt som den är för hård internationell konkurrens, skulle avstå från att dra ned på energiförbrukningen om det var lönsamt? I långtidsutredningens betänkande konstateras: ”Så länge som Sverige har relativt höga löner och låga elpriser, har skogsindustrin en konkurrensfördel i den kapitaloch elintensiva processteknologin.” — Detta kan också vara värdefullt för statsrådet Birgitta Dahl att notera. Där står också att den svenska skogsindustrin är marknadsledande inom teknik och utveckling. Vi har valt skogsprodukter som är anpassade både till marknaden och till den knappa tillgången på råvaror. Är inte detta bra för Sverige? Vill Börje Hörnlund höja elpriserna och därmed minska skogsindustrins konkurrenskraft? Vad säger då väljarna i Västerbotten? Vad säger skogsindustrin och Bowater? Vad säger människor na i Rönnskär, Obbola osv.? Det skulle det vara värdefullt att få synpunkter på.
Fru talman! Svaren på de frågor som har ställts här kommer i sinom tid att lämnas i de redovisningar som regeringen nu förbereder för riksdagen till i vår och till nästa vår. Jag tycker nog att det finns åtskilliga som har använt sig av prognoser i debatten på ett sätt som har väckt bekymmer, för att bevisa det man vill bevisa, grundat på värderingar i energifrågan. Regeringens arbete är inriktat på att få så sakligt underlag som möjligt för de beräkningar vi måste göra av behovet av både hushållningsinsatser och tillförselinsatser. Det är regeringens bestämda uppfattning att alla, även industrin, är betjänta av att vi slösar så litet som möjligt. Det är bra för miljön, det är bra för den svenska ekonomin och det är bra för industrins konkurrenskraft. Till slut kan jag inte låta bli att påminna om att vad vi nyss har sett är en illustration till hur det skulle vara om vi hade en borgerlig regering som varje dag satt och diskuterade vilken linje man egentligen skulle driva i energifrågan.

Fru talman! Jo, Per-Richard Molén, jag ser väldigt gärna att olika branschorgan gör sina prognoser. Men frågan gällde inte det, utan frågan gällde om regeringen har ett intresse av att mera oberoende experter — således kan man välja bland rätt många både inom och utom Sverige — får göra utvärderingar för att på det sättet få en bra dialog. Jag beundrar inte tidigare prognoser på samma sätt som tydligen Per-Richard Molén gör. Jag tror att det var CDL som i början av 70-talet gjorde en prognos för hur energiförbrukningen skulle vara i mitten av 80-talet. När man nu ser resultatet, måste man — oavsett vad man tycker i den här frågan — säga att det var en fantastiskt dålig prognos. Det är väl bra om det blir så pass breda diskussioner att den typen av prognoser inte läggs fram av energiproducenterna. Jag har ett klart positivt intresse för skogsindustrin. Jag har själv tidigare arbetat inom den skogliga branschen. Jag beundrar skogsindustrin t.ex. för dess sätt att komma bort från sitt oljeberoende, vilket skogsindustrin klarade av mycket snabbare än någon kunde tänka sig i den situation som uppstod på 70-talet. Därför menar jag att skogsindustrin kommer att klara av en hel del när det gäller en effektivare energianvändning framöver. Skogsindustrin borde ha ett positivt intresse för en någorlunda måttlig elförbrukning i det här landet. Vi har ju de 66 terawattimmarna billig vattenkraft i botten. Sammantaget ger låg förbrukning ett lägre energipris än vad en låt-gåutveckling skulle ge. Sedan vill jag kommentera Birgitta Dahls inlägg. Jag trodde inte att vi diskuterade regeringsfrågan i form av slagord, utan jag trodde att vi hade en debatt om energipolitik.

Fru talman! När det gäller möjligheterna att efter 1988 komma överensi en borgerlig regering tror jag inte att det blir särskilt stora svårigheter.

Jag tror att detta är riktigare, och jag är övertygad om att man från centerns och ledande centerpolitikers sida är beredd att vidga miljödebatten samt att man kommer att inse att många av de energiråvaror som för närvarande finns i systemet skapar väldigt stora miljöproblem när det gäller försurning, liksom när det gäller ozonskikt och koldioxidhalter. Det är klart att vi, fru talman, skall vara ödmjuka då det gäller arbetet med prognoser, för vi kan inte vara utan prognoser. Det är också klart att de prognoser som presenterades under mitten av 70-talet i dag visar sig vara mycket felaktiga, eftersom vi vid den nämnda tidpunkten försökte anpassa oss till en ny situation efter 1973 års energikris. Sedan kom 1979 års energikris och kastade ytterligare om de kort som industrin har att spela med. Jag är övertygad om att prognosförutsättningarna i dag är helt andra, i en situation som internationellt präglas av betydligt större stabilitet. Därför bör dessa prognoser beaktas, med en tilltro till att industrin inte använder dem i något annat syfte än att förbättra sin och Sveriges situation. Det är, fru talman, litet lättvindigt av statsrådet att bara hänvisa till framtida rapporter när det gäller elanvändning och program och även när det gäller huruvida marknaden skall tillåtas fastställa priserna på energimarknaden eller om det blir fråga om styrning. Har man sagt A får man säga B och redovisa det öppet i anslutning till denna interpellationsdebatt. De två avsnitten i interpellationssvaret kommer med säkerhet att studeras av de branscher som är engagerade, och de vill gärna ha ett svar.
Fru talman! Per-Richard Molén får nog acceptera att normala spelregler gäller för när man skall säga B i det parlamentariska arbetet. För att vi i Sverige skall kunna klara framtidens energiförsörjning på ett bra sätt skall två regler gälla. För det första måste till varje pris — vilket framgår av det beslut som det socialdemokratiska partiet nu har fattat — tillförseln av energi garanterat klaras, så att ingen svävar i tvivelsmål om det. För det andra måste effektiviseringsinsatserna intensifieras, om miljöeffekter och ekonomiska effekter av energisystemet skall kunna hållas inom rimliga gränser — det ligger i allas intresse. Jag kan konstatera att verkligheten i dag — tidigare prognoser har varit mycket dåliga — ligger närmare vad som har förutsagts av oberoende, icke partsbundna experter, som Thomas B. Johansson, än vad som har förutsagts ikraftindustrins och den övriga industrins prognoser. Det är tur att det är så — för Sverige, för industrin och för svensk miljö. Varken centern eller moderaterna kommer att slippa en diskussion om denna sak när det gäller regeringsfrågan. Det var anmärkningsvärt att höra Per-Richard Molén antyda att centern skulle offra sin energipolitik i en framtida borgerlig regering, men vi får hoppas att väljarna förskonar oss från det.

Fru talman! Först till frågan om rådslag. Efter 15 års kärnkraftsdebatt är det mycket naturligt, med tanke på hur samhället har utvecklats med diverse miljöproblem, att våra medlemmar vill ha en större bredd i miljödebatten. Vi har försökt föra en sådan debatt, men i tidningar och radio-TV har kärnkraften gått ut mera än andra miljöfrågor. Jag vågar däremot säga att rätt tolkning av energirådslaget är, att om vi skulle byta energilinje skulle det bli storm i centerrörelsen — detta med all rätt. Arbetet med att effektivisera energianvändningen samt utvecklandet av alternativa energikällor är stora frågor på lång sikt. Jag är personligen övertygad om — efter att länge ha följt denna debatt — att det är en stor fördel för svensk industri, för svensk miljö och för svensk ekonomi att det görs ett ordentligt arbete i syfte att minimera energiåtgången, och det gäller många sorters energi. Olja och kol har ingen framtid. Kärnkraft har ingen framtid — det har svenska folket beslutat.
Fru talman! Jag är övertygad om att det inte är vissa branscher inom industrin som har gjort felaktiga prognoser. Vi skulle nog litet till mans med handen på hjärtat kunna peka även på prognoser som har gjorts av den regering som har suttit sedan 1982 — prognoser där en hel del felaktiga slutsatser har dragits. Kanske har det berott på att de förutsättningar som förelåg just vid själva prognosens utarbetande var andra än de som förelåg när prognosen kunde jämföras med verkligheten. Därför skall man naturligtvis, precis som statsrådet säger, visa en viss ödmjukhet inför prognoser — därmed inte sagt att man helt skall frånkänna dem värde. Jag är tacksam att Börje Hörnlund litet grand har kommenterat partirådslaget. Förhoppningsvis kommer det att leda till en omprövning av centerns energipolitik. Det kan inte vara riktigt att Sverige, eller andra länder, skall fortsätta att förbruka olja, kol och kanske framöver även naturgas på ett sådant sätt att det bidrar till en ökning av koldioxid, ozonskiktsförsämringar, försurningar etc. Det tror jag inte ligger i några partiers intresse. Då gäller det att välja rätt lösning. Det kan vara så att den lösning som vi moderater pekar på — en mycket försiktig och ödmjuk avveckling av kärnkraften någon gång efter 2010 —- trots allt är en lösning som i verkligheten kommer att visa sig vara betydligt riktigare än andra. Det, fru talman, får i så fall oberoende experter bedöma framöver.

Fru talman! Det är helt korrekt, som statsrådet har sagt, att vi har olika uppfattningar i denna fråga. Jag kan ändå inte undgå att notera att den uppfattning som moderata samlingspartiet i dag representerar, den stod faktiskt denna kammare för rätt nyligen. Det är mycket lätt att hitta protokoll från debatter i riksdagen där statsrådets parti ställer upp för exakt den uppfattning som moderaterna ensamma står för i dag. Är det någon som har vinglat i denna fråga är det sannerligen inte moderata samlingspartiet. Vi hör också hur statsrådets chef, statsminister Ingvar Carlsson, åker land och rike runt och kritiserar moderaterna för deras inställning i denna fråga, en inställning som varit hans egen för inte så länge sedan. Statsrådet talade om det företag som jag också har nämnt i min interpellation, SwedeChrome i Malmö. Det är en naturnödvändighet för ett nytt företag att ha en produkt som är av hög kvalitet. Jag talade med verkställande direktören i företaget för mindre än en halvtimme sedan. Han sade till mig att det kommer att ställas mycket höga krav på kvaliteten på 2 produkterna. Man kommer att få svårigheter att uppfylla de krav som alltid ställs på ett företag som skall nyetablera sig på marknaden. Fru talman! Statsrådet undgick omsorgsfullt att svara på en del av de frågor jag ställde. När och var har en bojkott lyckats sedan Napoleonkrigets slut på 1820-talet? Sovjetunionen för krig i Afghanistan sedan sju år tillbaka, ett krig där man utför massakrer mot kvinnor och barn. I Sovjetunionen jagas också folk för sina åsikter. I Iran har — om jag inte är felinformerad — tiotusentals meningsmotståndare förlorat livet. Man har skickat ut 10—12-åriga pojkar som levande minsvepare i det meningslösa kriget mot Irak. Vad är det för skillnad på det som sker i dessa länder och det som sker i Sydafrika? Varför bojkottar vi inte Sovjet och Iran? Är det för att vi har för stora affärer med dem?

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag delar den uppfattning om polisen och dess hantering av flyktingärenden som diskrimineringsombudsmannen enligt en tidningsartikel skall ha framfört. Om inte, önskar Per Stenmarck att jag skall redovisa min egen syn i denna fråga. Jag anser inte att jag har anledning att närmare kommentera de åsikter som diskrimineringsombudsmannen givit uttryck för. Vad som främst bör vara av intresse för kammaren är rimligen min uppfattning om polisens arbete i utlänningsärenden. Det är min bestämda åsikt att människor har rätt att bli bedömda efter det arbete de utför, inte efter vad man tror om deras tankar och samhällsuppfattning. Inte minst i mitt arbete är det också viktigt att undvika generaliserande omdömen. Jag vill därför för egen del säga att polisen sedan gammalt har en viktig roll i hanteringen av flyktingärenden. Dels sköter polisen inresekontrollen vid våra gränser, dels ansvarar polisen för den närmare utredningen av asylärenden. Mitt intryck är att det vid polismyndigheterna genom åren byggts upp en betydande erfarenhet och kompetens på detta område. Handläggningen av utlänningsärenden sköts också så gott som uteslutande av poliser som har specialkompetens på området. Efter att ha tagit del av ett stort antal polisutredningar i utlänningsärenden har jag stor tilltro till polisens förmåga att lösa dessa uppgifter. Polisens arbete i asylärenden är i flera avsenden av mycket grannlaga natur. Det är då också ofrånkomligt att det från tid till annan riktas kritik mot polisens sätt att hantera dessa ärenden. Kritik har förekommit i främst två avseenden. Det gäller för det första polisens beslut i s.k. direktavvisningsärenden. Polisen är enligt huvudregeln skyldig att överlämna asylärenden till invandrarverkets prövning. Enligt gällande lagstiftning kan emellertid polisen underlåta att överlämna — Prot. 1986/87:102 ett ärende och i stället fatta beslut om direktavvisning, när det som 6 april 1987 utlänningen åberopar bedöms vara uppenbart oriktigt eller anses kunna lämnas utan avseende. Ett sådant beslut måste dock alltid anmälas till invandrarverket, innan det kan verkställas. Verket har då möjlighet att överta ärendet. Det har ibland gjorts gällande att polisen avvisar asylsökande i större utsträckning än som varit lagstiftarnas mening. Det var bl.a. denna kritik som föranledde regeringen att tillsätta den s.k. asylutredningen. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i slutet av förra året. I utredningen redovisas fall i vilka polisens handläggning och bedömningar ifrågasätts. Utredningens förslag i denna del är att alla beslut om avvisning av asylsökande i fortsättningen skall fattas av invandrarverket. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling och jag vill inte kommentera utredningens förslag innan remissomgången är avslutad. Jag vill ytterligare framhålla att regeringen har viss möjlighet att följa polisens arbete eftersom beslut om avvisning kan överklagas, först till invandrarverket och därefter till regeringen. Det andra förhållandet som föranlett kritik är polisens roll som utredare i asylärenden. Det sägs då att många asylsökande kan ha svårt att lägga fram sina skäl inför polis, t.ex. mot bakgrund av sina erfarenheter av hemlandets polis. Jag kan givetvis förstå att den som t.ex. trakasserats av ordningsmakten i sitt hemland i vart fall till en början kan hysa misstro även mot svensk polis. Polisen har dock stor erfarenhet av att möta också dessa problem. Dessutom grundas ju inte invandrarverkets och regeringens avgöranden i asylärenden endast på vad den sökande berättat för polisen. Varje asylsökande som riskerar att utvisas får ett offenligt biträde vid sin sida. Det är regelmässigt så att biträdet och utlänningen går igenom polisutredningen tillsammans. Den asylsökande får då tillfälle att i lugn och ro korrigera eventuella felaktigheter eller missuppfattningar, att lämna ytterligare uppgifter osv. Det är min uppfattning att man inte behöver befara att något beslut blir felaktigt på grund av att den asylsökande hyst misstro mot svensk polis. Sammanfattningsvis är alltså min bedömning den att polisen besitter stor kompetens i dessa ärenden och uträttar ett förtjänstfullt arbete.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för interpellationssvaret. Det är ett till allra största delen positivt svar. De frågetecken som jag anser finns skall jag be att få återkomma till. Låt mig få teckna en kort bakgrund till min interpellation. I invandrarministerns svar tolkar jag nämligen in ett tvivel om huruvida diskrimineringsombudsmannen verkligen sagt det som påstås i artikeln, och om han i så fall menat det.

Eftersom man kanske inte skall förlita sig hundraprocentigt på att Peter Nobel verkligen menat det som han enligt artikeln sagt, så har han också fått ett brev med en förfrågan. I sitt svar, med dnr 47/87, skriver diskrimineringsombudsmannen följande: ”Intervjun som Du refererar till återger på ett korrekt sätt mina uttalanden vilka i sin tur överensstämmer med mina åsikter i frågan.” Vad Peter Nobel anser borde därmed vara klart. Som DO framhåller i artikeln är det självfallet mycket allvarligt, om rasistiska tendenser kan märkas. Men det är utomordentligt illa när en högt uppsatt tjänsteman, som förmodas ha gott omdöme, i svepande ordalag riktar kritik mot polisen som yrkeskår. Det är inte tal om enskild kritik i vissa fall utan om klara generaliseringar. Jag anser att man kan säga detta utan att det skall anses som kritik i största allmänhet. Diskrimineringsombudsmannen gör säkert ett förtjänstfullt arbete på väldigt många olika sätt. I just detta speciella fall anser jag dock att han inte har gjort det. Poliser som jag har varit i kontakt med har tagit illa vid sig av denna kritik. När invandrarministern i sitt svar skriver att det är viktigt att undvika generaliserande omdömen är detta, som jag ser det, en kritik riktad mot diskrimineringsombudsmannen. Invandrarministern använder följande ord: ”= — människor har rätt att bli bedömda efter det arbete de utför, inte efter vad man tror om deras tankar och samhällsuppfattning”. Detta är, enligt min mening, en självklarhet som DO uppenbarligen inte har levt upp till. Säkert gör även polisen vid olika tillfällen fel i sin handläggning, inte minst när det gäller denna typ av ärenden. Annat vore underligt med tanke på den stora ärendemängd som funnits och fortfarande finns. Mot denna bakgrund är det glädjande att invandrarministern i otvetydiga ordalag uttrycker sin tilltro till polisens förmåga att lösa sina uppgifter. Invandrarministern tecknar i sitt svar en bild av kritiken mot asylutredningens arbete. Låt mig få avsluta med en fråga: När är regeringen beredd att förelägga riksdagen förslag om vem som i framtiden skall handlägga beslut om avvisning av asylsökande?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar är asylutredningen ute på remiss. När remissvaren har kommit in, kommer vi att så skyndsamt som möjligt bilda oss en uppfattning om remissopinionen. Sedan får vi bedöma hur vi skall gå vidare med den fråga som asylutredningen behandlar. Jag vill i detta sammanhang framhålla att vi har satt i gång ett utredningsarbete, som innebär att hela utlänningslagen blir föremål för en teknisk översyn. Utredningsarbetet skall vara klart före årets utgång. I dag kan jag inte bedöma om handläggningen av asylutredningens förslag lämpligen bör vägas in i samband med vår bedömning av den nu pågående mera allmänna översynen av utlänningslagen.
Prot. 1986/87:102 Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för det kompletterande — 6 april 1987 svaret. ig a Jag lade märke till att statsrådet avslutade sitt interpellationssvar med Omp RNE orden: ”Sammanfattningsvis är alltså min bedömning den att polisen besitter a avflykangarens stor kompetens i dessa ärenden och uträttar ett förtjänstfullt arbete.” Detta är, enligt min mening, ett synnerligen positivt omdöme, som helt skiljer sig från den av mig tidigare åberopade tidningsartikeln, där diskrimineringsombudsmannen i generaliserande ordalag gjorde hårda uttalanden mot poliskåren. 73På ett annat ställe i interpellationssvaret omnämner statsrådet den s.k. asylutredningen, som är en följd av den kritik som riktats mot polisen, framför allt beträffande direktavvisning. Utredningen har utmynnat i förslag om att avvisning av asylsökande i fortsättningen skall beslutas av invandrarverket. Statsrådet nämner nu att betänkandet är på remissbehandling och att han inte vill kommentera utredningens förslag, innan remissomgången är slut. Detta kan jag naturligtvis ha förståelse för. Men på ett flertal andra ställen i svaret talar invandrarministern om på vilket förtjänstfullt sätt polisen handlägger dessa ärenden. Låt mig därför fråga: Vilka skäl finns det egentligen att ändra den nuvarande handläggningsordningen, om de som handlägger dessa ärenden ”besitter stor kompetens” och ”uträttar ett förtjänstfullt arbete” — för att nu använda statsrådets egna ord? Är det inte då bättre att förstärka polisens resurser, så att dess arbete kanske kan fungera på ett ännu smidigare sätt i framtiden?

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig dels om jag är beredd att vidta åtgärder för att få till stånd en ökad förädling av basindustriernas produkter, dels vilka åtgärder jag tänker vidta för att utvecklingsföretag av den typ som Plannja representerar ges nödvändiga utvecklingsresurser. Som Sten-Ove Sundström framhåller i sin interpellation svarar de statliga basindustrierna i Norrbotten för en dominerande del av industrisysselsättningen i länet. Dessa industrier är känsliga för svängningar i konjunkturen, valutakurser och internationella förhållanden i övrigt som bolagen har svårt att påverka. Det är därför angeläget att basindustrierna kompletteras med andra företag och andra sysselsättningstillfällen för att Norrbotten skall kunna erhålla en mera differentierad arbetsmarknad. Jag delar därför Sten-Ove Sundströms syn på behovet av ny sysselsättning i Norrbotten. Stora insatser har under de senaste åren gjorts för att allmänt stärka konkurrenskraften i Norrbottens näringsliv. Samordnande satsningar med bl.a. regionaloch arbetsmarknadspolitiska medel har medverkat till att nya verksamheter etablerats och utvecklats. Vid sidan av de särskilda satsningarna i länet har även det ordinarie regionalpolitiska stödet till länet ökat under senare år. Nya verksamheter och företag har utvecklats och etablerats. Det gäller framtidsinriktade och högteknologiska versamheter, t.ex. inom rymdoch dataområdet, men också inom andra verksamhetsgrenar. De statliga såväl som de privata företagen har ett ansvar för att minska de negativa konsekvenserna vid sysselsättningsminskningar. Ett bra sätt att göra detta är att kombinera neddragningen med satsningar på de områden inom företaget som har utvecklingsmöjligheter. De statliga företagen i Norrbotten är i flera fall inne i en aktiv fas av långsiktsplanering och omstrukturering. Detta gäller SSAB, LKAB och ASSI. Det är viktigt att 37 satsningar på ny teknik, nya produkter och nya marknader sker med stor kraft i företagen. Ökad uppmärksamhet måste ägnas åt att få avsättning för produkterna, och marknadsinvesteringar är därför viktiga. Plannja är ett exempel på denna offensiva linje. Det regionalpolitiska stödsystemet skall kunna användas för de ändamål som Sten-Ove Sundström efterlyser. Några särskilda medel till Plannja utöver vad som kan beviljas inom ramen för detta system är jag inte beredd att förorda. Jag har emellertid anledning att räkna med att den expansion som Plannja har möjlighet att genomföra under krav på lönsamhet inte skall behöva begränsas på grund av brist på kapital. Jag är lika angelägen som Sten-Ove Sundström om att Plannja får möjlighet att expandera.